Herr talman! Jag är helt övertygad om att Svenska Dagbladet kan klara sina affärer utan inblandning från Kurt Ove Johansson eller socialdemokratin och att man där vidtar de erforderliga åtgärderna för att just kunna stå på absolut egna ben. Jag vet inte vad Kurt Ove Johansson och Ny demokrati har för någonting ihop, men en sak har jag förstått här i kväll, och det är att de i varje fall är förenade när det gäller att snegla på 1 700 miljoner som tänkbara nya skatteintäkter. Jag upprepar: Bevare mig väl för om detta hot mot den fria pressen skulle bli verklighet!

Herr talman! Jag vill påminna om, Birger Hagård, att jag inte gjorde någon värdering av den sammanställning som Bo Präntare har gjort, utan jag refererade till den och nämnde vad han kallar indirekt presstöd. Jag anser att det är viktigt att vara noga med åthutningarna här, och jag uppfattade det som om jag skulle ha fått en sådan. Jag tycker att det kan vara intressant att titta på vad Bo Präntare har skrivit, men därmed är inte sagt att jag anser att presstödet skall fördelas efter de principer som han talar om. Som sagt: Jag tog mig friheten att referera till en sammanställning som han har gjort.